Fru talman! I betänkandet behandlas fördelningen av anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för år 2004. Utskottets majoritet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag till medelsfördelning på anslag inom ramen för utgiftsområde 17 på 8,66 miljarder kronor. Fru talman! Bland de satsningar som görs i budgeten inom kulturpolitiken kan nämnas insatser för att förstärka resurserna för konstnärerna, museisektorn och kulturmiljön. Den treåriga försöksverksamheten med statliga bidrag till Sörmlands Musik & Dansteater avslutas vid utgången av år 2003. Bidraget på 1,5 miljoner kronor föreslås permanentas från och med år 2004. Budgeten innehåller tillfälligt även för år 2004 med 1 miljon kronor vardera till Drottningholms Slottsteater - utöver teaterns ordinarie anslag - och till Strindbergsteatern. Fru talman! Nya resurser tillförs i budgeten dansområdet. Med syfte att stärka det fria danslivets möjligheter att turnera förstärks det nya turné och arrangörsstödet med 2 miljoner kronor under det andra året av den treåriga försöksperioden, och bidraget till Dansens hus ökas med 3 miljoner kronor. Genom omfördelning inom konstnärsstödet förstärks bidraget till bild och formkonstnärer med 4 miljoner kronor och till den individuella visningsersättningen med 5 miljoner kronor. Regeringen aviserar i budgeten att den aktivt ska verka för att komma till rätta med frågan om att hitta en skyndsam och hållbar lösning på pensionsfrågan för personalen vid de statligt stödda teater-, dans och musikinstitutionerna. Reformen med fri entré på de statliga museerna påbörjas under år 2004. Medel för ändamålet anvisas med 13 miljoner kronor till Moderna museet, 4 miljoner kronor till Arkitekturmuseet och 1 miljon kronor till Statens museer för världskulturer avseende Östasiatiska museet. I budgeten föreslås att 9 miljoner kronor anvisas för de nio befintliga nationella uppdragen inom kulturområdet. Regeringens budgetförslag till medelsanvisning under de tre folkbildningsanslagen uppgår till sammanlagt närmare 2,7 miljarder kronor. Inom ramen för den pågående satsningen Handslaget mellan staten, kommunerna och idrottsrörelsen avser regeringen ytterligare stärka idrottens barn och ungdomsverksamhet genom att låta en större del av Aktiebolaget Svenska Spels överskott fortsatt komma idrottsrörelsen till godo. Regeringen föreslår att Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB för år 2004 sammanlagt tilldelas drygt 5,9 miljarder kronor. Fru talman! Jag lämnar nu över ärendet till debattörerna.

Fru talman! Låt mig börja med att tacka för de uppskattande orden från kulturutskottets ordförande om den moderata kulturpolitiken. Det ska faktiskt bli roligt att stå på scenen och veta att det finns andra som står bakom mycket av det som vi säger. När jag vaknade i morse tittade jag på TV och konstaterade att man intervjuade folk som hade stått fem veckor i kö för att få en biljett till Sagan om ringen. I går sjöng flera hundratusen körsångare i olika kyrkor överallt i landet. Körer turnerar runtom i landet och drar stora mängder åhörare. Julmarknader på Skansen, på Liseberg, i Gamla Linköping och på andra ställen i landet besöktes i går av många tusen människor som bland annat ville se och köpa hemslöjd. Människor strömmar till olika julkonserter i Sverige. Gallerier i Gamla stan liksom i landet i övrigt besöks i veckan av tusentals människor. Bokläsandet ökar alltmer. The Sound of Music på Göteborgsoperan och olika operaföreställningar drar mycket folk. Många reser till Stockholms teatrar under veckosluten för att se bra teater. Riksteatern ger högkvalitativa föreställningar runtom i landet, bland annat av Lars Noréns Kyla . Dansens Hus och regionala dansföreställningar ses av många. Fria teatergrupper utvecklar kulturlivet runtom i landet. Jag skulle kunna fortsätta länge att räkna upp vad som sker i detta land. Idrotten behöver vi inte tala om. Vi vet hur många som tittar på TV-sändningar och tittar på sportarrangemang i andra sammanhang. Och tusentals frivilliga ledare ställer upp för våra ungdomar inom idrotten. Kultur och idrott har alltså stor betydelse för det svenska folket. Vi moderater anser att det är viktigt att staten renodlar sitt kulturansvar. Staten ska göra mindre, men det som staten ska göra ska göras mycket bättre än vad som är fallet i dag. Och man ska göra sådant som ingen annan kan göra. Vi betonar också funktionshindrades självklara rätt till tillgång till ett rikt och varierat kulturliv. Vår utgångspunkt är att staten ska koncentrera sina kulturpolitiska insatser på i princip fyra områden. Man ska främja barn och ungdomskultur, värna vårt gemensamma kulturarv, ge landets kulturskapare ordentliga förutsättningar för sitt konstnärsarbete och ge stöd till fria teatergrupper och regional dansverksamhet. Ett rikt kulturliv har, som sagts tidigare, en vitaliserande effekt på samhället som helhet - på vetenskap och forskning, på näringsliv, på hälsa och på ekonomi. Nya idéer och associationer väcks av litteratur, konst, musik, dans, arkitektur och design. Kulturens betydelse kräver dock att vi bevakar kulturen på gynnsamma betingelser. Den uppgiften ålägger vi det allmänna om inte kulturen kan göras tillgänglig på annat sätt. Möjligheter till kulturupplevelser ska finnas i hela landet. Men förnyelse är nödvändig för att inte arbetsformerna ska stelna och visionerna glömmas bort. Stiftelsen Framtidens kultur har lyft fram ett antal exempel på hur vi kan förnya vår kultur. Det finns som jag sade tidigare goda exempel runtomkring i samhället på hur levande kultur kan existera utan garantier från samhället. Körsång, bildkonst, amatörteater, hembygdsföreningar är bara några exempel. Men kulturen behöver självklart också det allmännas stöd. Bibliotek, opera, teater, dans och musik är exempel på kulturverksamhet som samhället behöver stödja. Samverkan mellan de stora traditionsrika institutionerna och de fria grupperna är stimulerande och ska kunna utvecklas mer. Det är också viktigt att man ger möjligheter för ungdomar att få en kulturupplevelse under den tid som de går i skolan. Vi anser att besök på museer och arkiv ska vara kostnadsfria till och med gymnasieåldern och att alla elever ska kunna få ta del av utställningar, konst och musik under sin skoltid utan att ekonomin ska utgöra ett bekymmer. Därefter ska jag tala om kulturbudgeten. Jag ska nämna en del av vad vi från moderat sida föreslår i årets budget. Vi anser att man ska ge 36 miljoner kronor extra till Göteborgsoperan och att man ska ge 24 miljoner kronor extra till Malmöoperan under en treårsperiod. Det anser vi vara viktiga regionala satsningar. Det handlar om nyskapande opera som kompletterar operan i Stockholm. Vi anser att man behöver ge 14 miljoner kronor till dansens regionala verksamhet. Vi anser att fria teatergrupper står för en förnyelse, och vi vill ge dem ett ökat stöd på 45 miljoner kronor. Och vi vill ge 39 miljoner kronor extra till kulturmiljö och kulturarv. Vi vill också ge 100 miljoner kronor av arbetsmarknadspengarna till kulturen. Vi vill alltså överföra dessa pengar från arbetsmarknaden till kulturen för att människor ska slippa vara så oroliga inom kultursektorn för vad som händer vid varje årsskifte. Sedan vill jag höra vad ministern tycker om detta. Därefter ska jag framföra en del synpunkter på regeringspartiet. Först och främst vill jag säga att det är trevligt att ministern är här. Det uppskattar vi verkligen. Annars ser man tyvärr inte så mycket intresse från regeringens sida för kulturen i dag. Som Lennart Kollmats sade tidigare fanns det i regeringsförklaringen inte ett ord om kulturen. I propositionslistan finns det en proposition till våren gällande radio och TV. Och i budgeten finns det inte mycket som visar på något större intresse för förnyelsen av kulturen. Anser regeringen och ministern att kulturpolitiken är så bra att man inte behöver förändra något? I rättvisans namn måste jag säga att det tillkommer några nyheter i årets budget. Men i väldigt stor omfattning handlar det om en omfördelning av de anslag som finns. Man kan med ganska stort fog säga att årets budget inte visar på någon stor kulturpolitisk ambition och vilja och ingen förmåga till nytänkande. Det nytänkande som man eventuellt har är att man ska ha fria entréer till museer. Och det kan man väl knappast anse vara något nytänkande av någon större omfattning. Det kritiserades vid budgetbehandlingen här i kammaren förra året, och sedan återkommer man med samma förslag utan att ta någon större hänsyn till vad som sagts ute på de olika teatrarna och utan att ta någon hänsyn till hur detta påverkar konkurrensneutraliteten inom detta område. Vad händer med det som vi beslutar om här i riksdagen? Förra året bestämde vi att det skulle ske en orkesteröversyn. Har det hänt någonting? Nej, inte någonting. Förra året diskuterade vi pensionsvillkoren för konstnärer. Men ingenting har hänt. Man säger visserligen att man vill tillsätta en arbetsgrupp, men det händer i stort sett ingenting på detta område. Varför händer det så lite inom kulturområdet över huvud taget? Och framför allt, varför händer det ingenting med anledning av det som vi i riksdagen har beslutat ska hända? Därefter ska jag övergå till att tala om idrotten. Idrotten ligger också inom detta område, även om det inte ligger inom kulturministerns område. Men Lars Wegendal får väl svara på frågor om detta. Budgeten minskar med 7 miljoner kronor på idrottens område. Varför? Det drabbar de mindre förbunden som har en hård och pressad situation. Många av oss var på Riksidrottsförbundets hundraårsjubileum i maj månad. I samband med detta jubileum överlämnades en födelsedagspresent till Riksidrottsförbundet, nämligen att man skulle få ett idrottsmuseum. Blir det extra pengar för detta? Det vet vi att det inte blir. Det står i budgeten. Idrotten ska själv betala sin present som Mona Sahlin med pompa och ståt överlämnat till Riksidrottsförbundet. Jag måste säga att det är mycket ovanligt att en jubilar får betala sina egna presenter. Men regeringen skäms tydligen inte för detta. Själv skulle jag aldrig någonsin komma på tanken att ta betalt för presenter som jag överlämnar. Men tydligen har regeringen och jag lite olika synpunkter på detta. Man säger att man avser att reservera ett anslag till bidrag för ett riksidrottsmuseum. Ingen vet vad det handlar om. Men enligt en beräkning gjord av Nordiska museet ligger det i storleksordningen 20 miljoner kronor för inledande investeringar och därefter 6-8 miljoner kronor per år i driftkostnader som man får ta av egna pengar. Man förstår att idrottsrörelsen känner sig tacksam för detta. En annan fråga som man kan diskutera, Lars Wegendal, är att enligt det vinstdelningssystem som aviseras i propositionen ska utdelning från värdeautomaterna år 2004 frysas på 2002 års nivå. Det innebär att idrottsrörelsen går miste om en prognostiserad ökning på ca 16 %. I kronor handlar det om i runda tal 100 miljoner kronor för att man använder ett basår som är sämre för idrotten. Sedan kan man konstatera, vilket inte har direkt med budgeten att göra, att det går sämre för Bingolotto, vilket tydligen kommer att ge mindre pengar. Men man kan fråga: Varför minskar regeringen stödet till idrotten på detta sätt? Jag vill också ställa en aktuell fråga: Kommer man att höja den del som man får tillbaka när man spelar på olika spel, exempelvis inom ATG och Folkspel? Idrottsrörelsen och Folkspel har nämligen uppvaktat vår finansminister för att man ska kunna konkurrera på ett bättre sätt och därmed skulle man vilja höja detta bidrag. Det ska bli intressant att höra vad som sker i frågan. Fru talman! Det finns mycket mer att säga, men tiden går. I övriga frågor återkommer mina kamrater i utskottet för att vidare utveckla de moderata ståndpunkterna. Fru talman! Avslutningsvis vill jag be att få yrka bifall till reservation nr 1. Givetvis står jag bakom de övriga moderata reservationerna också.

Fru talman! Vänsterpartiet står som ett av tre samarbetspartier bakom föreliggande betänkande vad gäller medelsfördelningen på olika anslag inom ramen för utgiftsområde 17. Det innebär inte att vi till 100 % är nöjda med allt. Det finns vissa saker, som vi i samband med budgetförhandlingarna valt att prioritera i våra inlägg och skrivelser till regeringen, som inte fått genomslag, medan andra förslag gått igenom. Jag tänker inte i detalj avslöja vilka frågor vi drivit och misslyckats med, eller vad vi fått igenom. Jag kan emellertid säga att det inte är någon hemlighet att Vänsterpartiet månar om den fria scenkonsten och gärna hade sett att vi kunnat räkna upp det anslaget ytterligare. Tasso Stafilidis kommer att ta upp detta i ett senare anförande. Det har i betänkandet tillkommit ett antal frågor som inte är direkt budgetpåverkande och där vi har vissa avvikande uppfattningar. Jag ska ägna mig åt några av dem. Till att börja med vill jag säga att vi från Vänsterpartiets sida finner det glädjande att utskottet äntligen tillstyrkt en motion. Det gäller Kr 290 om nationella uppdrag. Det är inte varje dag som en motion tillstyrks i utskottet eller i kammaren. Motionen handlar om att styra upp beslutsordningen för och utvärderingen av nationella uppdrag. Egentligen betyder det att vi fullföljer ett beslut som redan fattats av riksdagen men som inte riktigt har fungerat. Det är bra att detta skärps och blir tydliggjort. Jag tänkte också prata om mångfalden i den statligt stödda litteraturen. Detta behandlas i reservation 5, som jag härmed yrkar bifall till. Vi konstaterar i en motion från förra året att likriktningen inom den svenska litteraturen är stor. Engelskspråkig översättning dominerar tydligt; det gäller inte minst barn och ungdomslitteraturen. Där tror jag att 80 % av de böcker som översätts är engelskspråkiga originalverk. I det sammanhanget lyfter vi fram vikten av kultur vad gäller integrationsarbete och kamp mot rasism och främlingskap. Möjligheten att förstå varandras synsätt är viktig. Det är viktigt att man vet vilken tillhörighet, kultur och historia man har. Därför lyfter vi fram värdet av att andra språk än engelska ges ut på svenska, att invandrarspråken får möjlighet till utgivning, att man översätter "invandrarspråksböcker" till svenska, att böcker på nationella minoritetsspråk ges ut och så vidare. Detta utvecklar vi i reservation 5. Vi hoppas att regeringen i den översyn som riksdagen vill ska göras av litteraturstödet i stort även tittar på möjligheterna till ökad spridning och ökad bredd på utgivningen av litteratur. Det handlar om ökad förståelse kulturer emellan - även mellan de olika kulturer som finns inom det vi kallar Sverige. Sedan måste jag erkänna att jag blev nästan lika förvånad som Kent Olsson från Moderaterna när vi i samband med hundraårsfirandet av den svenska idrottsrörelsen i våras fick höra om regeringens gåva i form av ett riksidrottsmuseum. Jag blev förvånad av två skäl. För det första var det inte alldeles tydligt varifrån pengarna skulle tas, och för det andra har vi under ett antal sessioner diskuterat vilka museer vi borde ha i något slags nationell regi. Det har då framkommit en rad kloka förslag, men varje gång har svaret varit att vi av principiella skäl inte ska inrätta några nya nationella museer. Man kan förvisso stödja alla goda idéer, med de ska då betalas med egna medel. Enda undantaget från den regeln är när regeringen själv råkar komma på ett bra museum. Då brukar förslaget gå igenom - så även i detta fall. Nu har vi inte bråkat om detta eftersom vi tycker att det är viktigt att det finns ett riksidrottsmuseum. När det gäller pengarna kan jag hålla med om att det kan ses som att idrottsrörelsen själv får betala, men samtidigt får man när Kent Olsson är framme en lite konstig uppfattning om stödet till idrotten. Han pratar om en minskning av anslaget över statsbudgeten med, om jag minns rätt, 7 miljoner kronor. Det ligger 448 miljoner kronor där. Därtill kommer 60 miljoner plus 200 miljoner från Svenska Spel - de 200 miljonerna består av "handslaget" om extra medel till idrottsrörelsen. Till det ska läggas drygt 600 miljoner, om jag inte minns fel var det 607 miljoner, från 2002 års överskott av värdeautomatspelen. Det är alltså ganska mycket pengar som tillfaller folkrörelsen idrotten. Samtliga partier har ju möten med de ansvariga inom den svenska idrottsrörelsen, och jag kan inte påstå att dessa tillhör de lobbyister som gnäller mest för att de får så lite pengar. I stället måste jag säga att de är förhållandevis nöjda. Jag vet inte riktigt vad Kent Olsson har fått det ifrån han sade om vinstandelen. Jag vet inte om jag uppfattade rätt att det skulle vara knutet till år 2002 års nivå. Det som står nu är att de pengar som förs över från värdeautomatspel utgår från 2002 års nivå. Mig veterligen finns det inget färdigt förslag till vinstandel. Det är möjligt att jag har missat någonting. Jag har i varje fall inte sett några exakta sådana siffror. Men jag kan ha missat det. Jag kommer sedan till det som jag misstänker är det mest kontroversiella i våra reservationer. Det gäller reservation 13 där vi yrkar att myndigheten Forum för levande historia bör avvecklas. Jag ska göra något så ovanligt att jag ska erkänna att i den här frågan har Vänsterpartiet haft helt fel, eller rättare sagt att vi hade helt rätt från början. Av hänsyn till de budgetuppgörelser och andra uppgörelser vi gör gick vi med på inrättandet av myndigheten. Egentligen kan man säga att det går tillbaka till 1997. Sedan har det gått framåt, och nu har myndigheten nyligen kommit i gång. Det var de borgerliga partierna som hade rätt, åtminstone hade de mer rätt än vad vi hade år 2001. Då röstade de faktiskt emot inrättandet av myndigheten. Men nu när man läser olika mer eller mindre aggressiva tidningsartiklar i frågan får man intrycket att år 2001 var samtliga partier helt överens om att vi skulle inrätta myndigheten där vi skulle belysa olika brott mot mänskligheten med betoning och utgångspunkt i Förintelsen. Om vi ska vara ärliga i politiken, vilket jag tror är viktigt, finns det ingen som helst tvekan om att alla härinne tycker att det är mycket viktigt att vi belyser alla brott mot mänskligheten, folkmord och så vidare, oavsett i vems namn de begås. Det kan vara i en kyrkas namn, en politisk ideologis namn eller vad det kan vara. Det ska upp i ljuset och avslöjas. Det gäller framför allt dem som står för en åsikt officiellt och någonting annat inofficiellt. Det är inte vad vår kritik handlar om. Är det någonting man borde lära av historien är det just att man ska hålla isär politik, vetenskap och ideologi. Det finns förskräckande exempel i historien på hur illa det kan gå om man inte lyckas hålla rågången. Vi tycker att det är ett lite svagt argument att enbart hävda att det är för att myndigheten möjliggör offentlighet som man kommit fram till att det ska vara i just myndighetsform. Det är vad vår kritik går ut på. Vi vill att verksamheten ska fortsätta men i en annan skepnad. Vi tror att den oberoende forskarvärlden är mycket bättre på att lyfta fram alla obekväma fakta, och då finns ingen risk för inblandning från oss politiker. I dag finns en rad olika yrkanden. Jag tror det finns en reservation där andra partier på två ställen föreslår att Forum för levande historia ska lyfta vissa frågor. Den möjligheten ska inte ens finnas att vi ska stå här i kammaren och tala om det, eller vad värre är eventuellt fatta beslut och ge direktiv till myndigheterna: Nu ska ni studera det här fenomenet, nu ska ni sprida kunskap om det här fenomenet. Det har skett elände historiskt. Där har kommunismen stått för en stor del. Det finns inget hemligt med det. Det finns ingen anledning för oss att försvara det som historiskt har skett i kommunismens namn vare sig i Östeuropa eller för den delen i Sverige. Vi har gjort fel och har haft brister. Andra partier har gjort fel och har haft brister. Alla har sina fel och brister. Det vi säger är: Lyft upp allting på bordet. Låt oberoende forskare titta på det. Låt oss i stället stärka historieämnet i skolan på olika nivåer. Då tror vi att vi får en mycket starkare demokratisk fostran. Vi inympar för alltid, eller i varje fall för mycket lång tid framåt, en känsla för demokrati, värdighet och rättvisa. Det gör att man kan stå emot de ideologier som vill förtrampa demokratin och sätta sig på andra människor som råkar ha en annan åsikt, annan hudfärg, annan sexuell läggning eller vad det kan vara. Vi tycker att det är något trist att vi får en så demoniserad debatt om att vi egentligen vill någonting annat med vårt nedläggningsyrkande. Vi säger: Fortsätt med verksamheten, men i en annan form. Därmed hoppas jag att jag inte har missat någon reservation. För klarhetens skulle yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 13.

Fru talman! Egentligen begärde jag replik för att tala om idrott. Men jag ska börja med att tala om Forum för levande historia. Jag tycker att det känns skönt och befriande att Peter här talar om att det är brott som har begåtts av kommunismen och att man accepterar det och säger det klart ut. Det är väldigt klarläggande att man även diskutera den sortens brott om än inte i form av Forum för levande historia. Så över till idrotten. Tycker Peter Pedersen att det är rätt att idrotten betalar sina egna gåvor? Det kostar ändå 20 miljoner plus 8 miljoner kronor per år. Han tänker inte göra någonting åt det. Det är fråga nummer ett. Fråga nummer två är följande. Det står i propositionen att vinstdelningssystemet ska baseras på det man fått ut från värdeautomaterna år 2002. Jag tror att idrottsrörelsen kommer att vara mycket tacksam om Peter Pedersen kommer att tala med Lars Wegendal och dem som skriver propositionen om att man kan gå över till 2003 års nivå. Då beräknar idrotten att den kommer att tjäna ca 100 miljoner kronor på detta. Kommer Peter att arbeta för att man ska byta ut 2002 mot 2003 och därmed få mer pengar till idrotten? Vad sedan gäller värdeautomaterna är det lite svårt att hänvisa till att vad man beslutade förra året drar man nytta av i år. Det är självklart. Nu talar vi om årets budget. Slutligen till frågan: Anser verkligen Peter Pedersen att det är bra att idrotten får minskat anslag? Det får den faktiskt.
Fru talman! Jag ska titta på de hänvisningar som Kent Olsson har till vinstdelningen. Jag kan bara konstatera att precis som vid värdeautomatspel kan vi inte fastställa hur mycket pengar som ska ges från värdeautomaterna inför 2004 av 2003 års pengar. Vi vet ju inte hur mycket människor spelar för de sista veckorna. Vi måste ha hela bilden klar för oss. Jag utgår från att det han hänvisar till med år 2002 inte kan vara för evigt gällande. Jag kan svara ja på den frågan. Jag tycker att det är rimligt att det följer något slags utveckling. Vi har dessutom sagt när vi från utskottet har uttalat oss i frågan att vi utgick från att det inte skulle innebära minskade anslag för idrotten. Vinstandelssystemet ska inte innebära minskade pengar för idrotten. När det gäller frågan om idrottsmuseet kan det bli en lek med ord. Om man ökar anslaget och följer med värdeautomatspelen kan man säga att det blir någon slags självfinansiering genom att anslagen ökar. Det blir en liten lek med ord. Om man ligger still och inte ökar anslaget ytterligare säger man: Nu får ni en gåva som ni får betala själva vid anslaget. Jag kan hålla med om att det ser lite märkligt ut. Men hittills har anslagen till idrotten om man lägger ihop samtliga anslag ökat ganska kraftigt åtminstone under den tid som jag suttit i riksdagen.
Fru talman! Det låter positivt. Då kan vi för det första konstatera att om vinstdelningssystemet inte kommer att förändras så är det i varje fall inte Vänsterpartiets fel utan då är det de andra partierna som i så fall, om jag förstod Peter rätt, ser till att hindra detta. Det känns positivt att veta att man ska utgå från år 2003 för systemet när det är färdigt. Den andra frågan om Riksidrottsmuseet fick jag inget svar på. Fortfarande anser Peter att man ska betala för sina egna gåvor eftersom han inte vill agera i den frågan. För det tredje kan man konstatera att regeringen tar och regeringen ger med samma goda hand. Ger man nya pengar tar man bort andra pengar. Man kan gå ut med pressmeddelande och tala om när man ger ut pengarna. Men när man tar bort dem gör man inte det. Du tycker att den matematiken är bra när man ger med den ena handen och tar bort med den andra. Annars kan jag inte förstå varför man ska minska med 7 miljoner kronor i budgeten. Det måste finnas någon orsak till att man minskar med 7 miljoner. 7 miljoner är inte någon stor summa. Jag medger det. Men den kan vara stor för den lokala föreningen eller distriktsstyrelsen. Varför minskar man över huvud taget pengarna? Har Peter inte upptäckt detta, eller tycker han att det är bra? Kan jag få ett ärligt besked: Hade jag sett detta hade jag inte varit med på det, eller tycker du att det är bra?
Fru talman! Jag ska uttrycka mig väldigt diplomatiskt. Vänsterpartiet såg att de 7 miljonerna skulle dras bort från idrottens statsanslag. Vi har också ställt frågor om det. Jag kan fortfarande konstatera att i den sammantagna helheten är det nästan lite patetiskt att hävda: Vad synd det är om idrotten när den får 7 miljoner mindre i statsanslag. Den får 60 miljoner plus 200 miljoner och 607 miljoner från värdeautomatspelen. Det ska införas ett vinstdelningssystem som jag är övertygad om att även Socialdemokraterna menar inte kommer att leda till att idrotten från minskade anslag. Jag kan som idrottstokig - det är ett positivt begrepp - inte hävda att jag tycker att idrotten är speciellt satt på undantag. Jag uppfattar inte heller att idrottsrörelsen tycker det.

Fru talman! Det är två frågor som jag skulle vilja ta upp med Peter. Den ena gäller det som jag tog upp i mitt anförande om den regionala kulturpolitiken. Jag undrar om Vänsterpartiet har samma åsikter som jag upplever att regeringspartiet har, det vill säga att om de regionala kulturpolitikerna får alltför mycket självbestämmande raseras den nationella kulturpolitiken. Den andra frågan gäller den reservation som Peter tar upp som möjligen kontroversiell, det vill säga att lägga ned Forum för levande historia. Det är riktigt att vi var tveksamma till formen när myndigheten inrättades, men behovet av den här sortens forskning finns ju. Nu finns myndigheten här, och du har varit med och beslutat om och tillstyrkt den. När ni skriver er motion har verksamheten inte varat speciellt många månader. Då blir jag lite fundersam och ställer mig frågande till att ni i er reservation skriver att det tycks "finnas fog för denna tveksamhet", det vill säga att man ägnar sig åt en politiserad historieskrivning. Du hänvisar till att man ska överlämna detta till oberoende forskare. Då undrar jag om inte även myndigheten har möjlighet att använda sig av oberoende forskare. Jag tror att man har det. Man behöver inte idka forskning i egen regi. Jag undrar om det är en principiell inställning som Vänsterpartiet har att inga myndigheter ska få ägna sig åt forskning utan att allting ska läggas ut på oberoende forskare.
Fru talman! När det gäller regional kulturpolitik har Vänsterpartiet tidigare lyft upp frågan om att vi vill ha en genomlysning av hur man fastställer och fördelar resurser. Vi har pratat om något slags modell, där Statens kulturråd kanske regionaliseras, där man sluter avtal mellan olika parter regionalt. Vi har inte sagt att vi vill lägga ut allting regionalt eller att vi ska lägga allting centralt. Men vi tror att det är viktigt att vi fortsätter att diskutera de här frågorna. Vi tror också att det finns en viss fara i att bara säga att allting som i dag ligger på Statens kulturråd, all statlig kulturpolitik, ska läggas ut så här. Det kan bli väldigt stor variation, vilket också de exempel som har funnits visar. Ett problem är hur man ska kunna följa upp att de fastställda kulturpolitiska målen får sitt genomslag. Man måste kunna leda i bevis att man med de olika prioriteringar man gör ute i regionerna också lever upp till de kulturpolitiska målen. Där finns det vissa saker som måste göras när det gäller utbildningsfrågor. Jag tror att Tasso Stafilidis kan återkomma i den här frågan senare med ytterligare synpunkter, då han har mer tid på sig än vad jag har. Sedan var det frågan om Forum för levande historia. Det är riktigt att myndigheten har varit i gång en kort tid. Men beslutet togs 2001, och själva ingångsvinkeln till projektet antogs redan 1997. Debatten har alltså varit i gång länge. För min del handlar det inte om att jag hävdar att myndigheten bedriver speciellt mycket egen forskning, även om det står i regleringsbrevet att man har möjlighet att initiera kunskap där kunskap fattas. Men man ska sprida opinionsbildning. Vi tycker att det är lite tveksamt att bara misstanken finns att en myndighet ska vara ett slags statlig opinionsbildare i frågor som står under debatt. Det handlar inte om att det är någon historierevisionism eller att någon ifrågasätter om Förintelsen har ägt rum, utan det finns alltid olika ingångsvinklar till företeelser. Det bör forskarna sköta om, och de gör det på ett mycket bättre sätt än vad vi gör.
Fru talman! När det gäller den första frågan ser jag ett visst hopp, åtminstone ett steg på vägen mot den regionala självständighet som vi vill hävda från Folkpartiets sida. Vi ser variationer som möjligheter för regional identitet och för att utvecklas på olika sätt. Man har olika förutsättningar och olika viljor, och det tycker jag att de regionala kulturpolitikerna ute i regioner och landsting - det är både-och numera - är duktiga på att driva själva. Sedan tillbaka till frågan om myndigheten. Det finns institut, som Folkhälsoinstitutet, som bedriver forskning kring frågor som verkligen står under debatt i dagens samhälle. Det var därför jag undrade om det är en principfråga att man inte ska bedriva forskning från myndigheters sida. När vi nu har denna myndighet ska vi självfallet använda oss av den. Vi ska läsa vad som kommer fram där, och vi ska kunna stimulera till olika insatser. Det har vi gjort i vår motion, där vi vill att deras uppgifter också ska innefatta hur det ser ut med islamofobin och hur det ser ut med den ökade antisemitismen i Sverige. Detta är väldigt viktiga delar i deras arbete. Därför stöder vi att de finns kvar. Jag tycker att det är rimligt att myndigheten kan få något eller några år på sig innan man skåpar ut dem så fullständigt som Vänsterpartiet har gjort i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att vi har gått från insikten att vi går med på en sak som en del av en stor helhet, medan borgarna vid den tidpunkten har en avvikande uppfattning och inte vill att den ska komma till. Jag säger alltså - vilket inte är helt vanligt i den här talarstolen - att jag tycker att ni hade rätt den gången. Jag tycker att ni ska stå kvar vid den ståndpunkten. Nu ser ni en möjlighet till en politisering av den här diskussionen. Vi inser att vi kommer att få stryk i den här frågan, men vi kommer att avhålla oss från att lägga fram en rad olika motionsyrkanden i framtiden där vi föreslår att myndigheter ska ta upp ditt och datt. Det innebär inte att vi inte tycker att de här frågorna är värda sin belysning. Återigen är risken för en politisering av just den här myndigheten uppenbar, jämfört med många andra myndigheter, även om det kan finnas inslag där också. Därför finns det inga särskilda skäl att ha en speciell myndighet som ska driva historisk opinionsbildning, när vi har möjlighet att satsa pengar på oberoende forskare som väljer sina egna forskningsområden och lyfter fram det här i ljuset. Jag kan också konstatera att Centerpartiet håller fast vid sin ursprungliga ståndpunkt, åtminstone delvis, och äskar 20 miljoner mindre i anslag. Jag tycker att det hedrar Centerpartiet, som inte faller in i bilden. Om vi i Vänsterpartiet ville vara taktiska skulle vi inte ha väckt den här motionen. Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut att man får en diskussion om att vi gör det här bara för att vi är rädda för att det ska komma fram en massa saker som har skett under kommunismen. Det kräver ingen större slutledningsförmåga. Trots det har vi valt att väcka den här motionen, därför att vi tycker att det är riktigt och rätt att framföra kritik även om det innebär att vi riskerar att få egen kritik. Vi har faktiskt tagit fram en liten skrift om vårt eget partis fel och brister, som jag hade tänkt överlämna till Marita Ulvskog. Jag kan säkert hitta ett exemplar till, så jag ska be att få överlämna den här till ordföranden i utskottet, Lik i garderoben . Det är en rapport om vårt partis förehavanden från förr. Vid nästa tillfälle kanske vi kan få en sådan här skrift från Folkpartiet om vilka fel och brister de har, och kanske också från Socialdemokraterna och andra partier. Jag tror att alla har några lik i lasten.